Fru talman! Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att stärka svensk besöksnäring. För lite drygt en månad sedan hade Carina Adolfsson Elgestam och jag en debatt här i riksdagen om investeringar i besöksnäringen. Sedan dess har världskonjunkturen förändrats drastiskt, vilket självfallet kommer att påverka efterfrågan inom olika näringar och även turistnäringen. En minskning av besökare till Sverige noterades i somras från vissa marknader medan besökare från andra marknader ökade stadigt. Inom hela EU noterades den ekonomiska situationens påverkan på turisters konsumtionsmönster. Turistnäringen är en framtidsnäring med stora möjligheter för Sverige. Den har de senaste åren utvecklats väl, både vad gäller konkurrenskraft och sysselsättning. För att svensk turistnäring ska fortsätta att utvecklas positivt och stärka sin position internationellt fordras fortsatta gemensamma insatser på flera områden. Näringsdepartementet har tillsammans med Nutek, Visit Sweden AB och turistnäringen inlett ett samarbete kring strategiska framtidsfrågor för att turismens positiva utveckling ska fortsätta.

Fru talman! Vi fortsätter att prata om jobben, men nu inom en annan sektor. Mycket hänger dock ihop. Besöksnäringen är ju mycket en tjänstesektor. Även inom besöksnäringen har man nu känt av den stora avmattningen i världsekonomin. Det är främst turister från USA och Asien som har valt bort Sverige i år. Det är klart att det har fått konsekvenser. En av orsakerna till att man har valt bort Sverige är naturligtvis avmattningen i ekonomin. Men en annan orsak är höga oljepriser, vilket naturligtvis också spelar roll. Vi har alltså fått ett tapp på 62 procent i fråga om utomeuropeiska turister. Det är klart att det hade varit smakfullt om ministern här i kammaren hade redogjort lite mer för vad regeringen tänker göra för att stärka Sverige som besöksmål, vilket man säger att man vill göra. Men i svaret är det egentligen mest en massa prat som är nedtecknat på ett papper. Förvisso hade vi, precis som ministern skriver i svaret, en interpellationsdebatt här för cirka en månad sedan. Sedan dess har världskonjunkturen gått ned ännu mer, och ekonomin har försämrats, precis som ministern skriver i svaret. Men har regeringen lärt sig någonting av detta? Om regeringen har lärt sig något kunde det vara intressant om ministern här i kammaren redogör för vad man i så fall vill göra för svensk del vad gäller besöksnäringen. Ministern och jag är överens om att turistnäringen är en framtidsbransch och att den kan skapa stora möjligheter för Sverige, precis som ministern skriver i svaret. Men vad är det som ministern vill göra? Det är jättebra att ni pratar med Visit Sweden. Men vad pratar ni om? Det är hela tiden bara ord, ord, ord men ingenting konkret om vad ni vill göra. Vi har här i riksdagen skrivit en motion om besöksnäringen där vi föreslår konkreta mål och har konkreta förslag på vad vi vill genomföra. Bland annat vill vi göra besöksnäringen till en basnäring och ha ett strategiskt handlingsprogram för hur man kan utveckla hela besöksnäringen inom flera olika områden. Vad anser regeringen om att ha ett strategiskt branschprogram för besöksnäringen? Skulle det kunna vara ett sätt att så att säga höja denna bransch men att också stärka den utifrån att man skapar forskning och utveckling och på det sättet både skapar fler arbeten och höjer själva standarden utifrån att detta är en viktig näring för landet? För ungefär ett år sedan sade man från regeringens sida att man skulle satsa på att få fler utländska evenemang till Sverige. Det skulle vara intressant att få veta hur det har gått med detta. Hittills har vi socialdemokrater inte sett att regeringen har lyckats kamma hem någonting av detta. Det skulle vara intressant att få en redogörelse för hur det har gått att få fler stora utländska evenemang till Sverige.

Herr talman! Jag begärde ordet i denna debatt just på grund av min bakgrund i branschen. I den förra debatten talade vi om varsel. Jag tror att jag har tagit emot fyra varsel under alla år som jag har varit ombudsman i Stockholmsregionen, och det gällde hela innerstan. Det är inte så det går till, utan här märker man det genom att man får en förhandlingsframställan, och då sägs det upp folk. Det blir enligt mina kolleger mer och mer vanligt att man får förhandlingsframställningar om att minska personalen. Än så länge handlar det om de mindre företagen. Men så småningom kommer det att bli så i de större företagen. Alla har mer eller mindre berättat att det kommer att bli en nedgång även här. Det är inte så konstigt eftersom det är ganska enkelt att säga: Nej, i år blir det inte något julbord. Eller också kanske man säger: Den planeringskonferens på det mysiga konferenshotellet som vi skulle åka till i januari får vi nog ställa in eftersom vi inte har några pengar. I stället har man kanske en lite mindre påkostad personalfest. Men det handlar om väldigt enkla åtgärder. Det tar lite längre tid innan man så att säga omstrukturerar företagen och fattar de svåra och besvärliga besluten. Vi vet att den här utvecklingen är på gång. Vi vet också att när industrier lägger ned verksamhet brukar nästa bransch som drabbas vara just turistnäringen. Jag kan också berätta för Maud Olofsson att jag träffade näringen häromdagen. De sade att antalet beställda julbord, antalet bokade hotellrum, antalet bokade konferensnätter och så vidare har minskat. Det var just därför som jag begärde ordet. När jag läser vad regeringen vill göra sägs det att man för samtal med Nutek, Visit Sweden och turistnäringen. Detta har man gjort under en tid, och resultaten av dessa resonemang är inte särskilt framgångsrika. Från turistnäringens sida känner man sig ganska ensam om att ha offensiva planer på hur man ska utveckla näringen. Det tycker jag är beklagligt. Nu har vi inte fått höra om alla skattesänkningar och annat som är så bra enligt Maud Olofsson och som vi har fått höra i alla andra näringspolitiska debatter. Men i just det här fallet kan jag säga att det inte heller här finns någon verktygslåda eller några extra resurser för att utveckla näringen och sälja Sverige utomlands. Det finns ingenting om hur man kan intensifiera och påbörja en turistforskning och hur man skulle kunna göra turistbranschen mycket bättre och mycket säkrare. Det som kanske saknas allra mest i just turistnäringen är en bra och adekvat utbildningspolitik. Ett av turistsektorns stora problem är att man har alltför många som jobbar inom denna näring och som saknar utbildning. Förvisso är det bra att som ung komma in i turistnäringen eftersom det oftast inte krävs någon utbildning. Men å andra sidan har vi också en näring som ibland kan bli nästan utarmad på grund av just brist på utbildning. Även i denna debatt får vi med sorg konstatera att regeringen inte har några uppfattningar och inte några idéer. Det är beklagligt att regeringen inte har det. Men slutligen skulle jag vilja fråga: Finns det verkligen ingenting annat som regeringen har tänkt till om när det gäller vad man konkret ska göra för turistnäringen, även om man inte redovisar det i svaret? Har Maud Olofsson verkligen inga konkreta åtgärder i fråga om vad man vill göra?
Herr talman! Låt mig först berätta om att det under våren 2008 publicerades en undersökning från World Economic Forum - Travel & Tourism Competitiveness Report 2008 . Den visar att Sverige har avancerat från 17:e plats till 8:e när det gäller konkurrenskraft inom turistnäringen. Det är en god utveckling. När det gäller miljöfrågor och hållbar utveckling hamnar Sverige på första plats. Det säger lite grann om vilka profiler och annat som vi ska ägna oss åt. Antalet gästnätter i Sverige har ökat med 2 procent, till drygt 48 miljoner, under 2007. Jag känner inte igen Börje Vestlunds beskrivning av situationen och att vi inte säljer Sverige utomlands. Det är tvärtom så att Visit Sweden är en mycket effektiv organisation när det gäller att sälja Sverige utomlands. De har varit väldigt duktiga på att paketera olika produkter och sedan också marknadsföra dem på rätt marknader. Det är också därför som vi har tillfört 10 miljoner extra i budgeten för 2009 och för 2010, och vi började vår regeringsperiod med att tillföra 10 miljoner just då. Vi gör det därför att vi tror att Visit Sweden är ett bra verktyg. Jag tycker, efter att ha jobbat länge med turistfrågorna, att vi äntligen har fått en organisation som är duktig på detta. Här finns turistbranschen med, och man har ökat sin medfinansiering med 14 procent, vilket också gör att vi har mer resurser att jobba med för att sälja Sverige. Det är klart att det är svåra tider, det håller jag med Börje Vestlund om. Då riskerar efterfrågan av denna typ av produkter att minska. Det är också därför som vi försöker vidta generella åtgärder som gör att denna sorts företag ändå kan klara sig bättre. Sänkta arbetsgivaravgifter är en sådan sak. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga som innebär att det blir 12 procent billigare att anställa en ung person är en viktig åtgärd, inte minst för turistnäringen. Det vittnar väldigt många turistföretagare om. Hela utbyggnaden av infrastrukturen är naturligtvis ett sätt att stödja turistnäringen i hela Sverige. Vi satsar 30 miljoner kronor på projektet Matlandet Sverige därför att vi tror att just mat och turism är tydligt sammankopplade. Vi vet att mycket av våra mattraditioner kopplat till fina upplevelser är någonting som väldigt många efterfrågar. Vi jobbar också väldigt mycket med hållbar turism. Precis som jag sagt finns det en bild av Sverige att hållbar turism är någonting bra. Vi arbetar på en Master Plan för svensk turism fram till år 2025 som handlar om hållbar utveckling, om efterfrågeperspektiv, om entreprenörskap och om hur vi i ett nationellt perspektiv ska marknadsföra och utveckla Sverige. Jag vill också säga att de strukturfonder som finns är ett bra verktyg för att just möta det som Börje Vestlund talar om, alltså för att stärka företagen i deras marknadsföring och i fråga om deras utbildningsbehov och annat. Strukturfonderna som program finns runt om i hela Sverige och har tidigare använts, och används även nu, för att stärka de företag som är i behov av det. Läget ser alltså gott ut, men man kan alltid önska sig mer resurser. Den här regeringen har satsat rejält med resurser just för att stärka svensk turistnäring. Nutek har fått 11,4 miljoner för just turistfrämjande insatser. Det är en bra förstärkning när man ska jobba gentemot de småföretag som här är aktiva.

Herr talman! Det var ett intressant svar. Men det var inte så mycket ett svar på mina frågor. Det är jag som har framställt interpellationen om besöksnäringen; det kan kanske vara bra för ministern att ändå komma ihåg det. Det är bra att Sverige stärker sin konkurrenskraft. Det kan vi vara överens om. Den siffra som ministern hänvisar till och som hon säger gäller för år 2008 hoppas jag stämmer liksom att man för år 2008 redan mätt färdigt. Året är ju ännu inte slut. De ekonomiska resurserna och de satsningar som regeringen gör är möjligtvis något steg på vägen för besöksnäringen. En summa pengar satsas från Socialdemokraternas sida. När det gäller det som hänger samman med vår motion där vi har förslag om hur man kan stärka besöksnäringen kan jag säga att vi har ett anslag på 90 miljoner kronor, varav 50 miljoner kronor avser internationella evenemang. Jag lade särskilt märke till att ministern inte svarade på grundfrågan i min interpellation: Vad gör regeringen för att vi ska få fler internationella evenemang till Sverige? Vi vet ju att det betyder så oerhört mycket att få sådana möjligheter. Det handlar då om allt från att ha ett friidrotts-VM till att ha ett vinter-OS. Det kan även handla om olika saker inom kulturen och musiken. När världsstjärnor kommer till Sverige påverkas näringslivet positivt på många olika sätt, till exempel när det gäller mat och restauranger som då får betydligt fler besökare. Visst är det bra att vi satsar på matupplevelser. Detta med att äta betyder oerhört mycket för många människor. Vi äter mer med ögonen än vi äter med våra smaklökar, så visst är det fråga om en viktig satsning. Det tycker jag att inte minst hyttsillen i Glasriket visar på. Det där har genom åren betytt oerhört mycket för turismutvecklingen i Glasriket.

Det är ett faktum; det vet vi. En av mina frågor var just vad ministern och regeringen avser att göra för att vi ska få tillbaka i alla fall några av de här turisterna till Sverige - detta för att stärka oss. Vi vet att närturismen ökar i en lågkonjunktur. Det är bra och positivt. Men vi reser då mer till platser som finns på två timmars avstånd. Det är förvisso en del av besöksnäringen. Men vi behöver också de turister som kommer från Kina, Japan och, inte minst, USA för att vi ska vara starka inom den här näringen. Den sista frågan som ministern inte svarade på är om ministern och regeringen är beredda att göra besöksnäringen till en basnäring och att arbeta fram ett strategiskt handlingsprogram. Vi socialdemokrater är beredda att göra det.

Herr talman! Jag är väldigt glad över att Sverige har gått från 17:e till 8:e plats som bästa turistland. När jag först satte en fot inom turist och restaurangnäringen var jag 17 år. Vi hade då en borgerlig regering, och Sverige var, vågar jag påstå, ett u-land när det gällde turism. Men det där har successivt förbättrats år från år. Det har varit olika regeringar och naturligtvis också funnits olika ambitioner, men att det gått framåt råder det väl ingen tvekan om. Det tycker jag att vi alla ska vara väldigt glada över. Problemet just nu är att turistnäringen liksom många andra näringar har väldigt många småföretag. Dessa småföretag glöms lätt bort i diskussionen när det kommer stora varsel från Volvo och alla andra industrier som hela tiden finns med i nyhetsmedierna. Oftast är det så att småföretagen helt enkelt inte nämns, men också de tappar hela tiden anställda. Det är i det avseendet som jag anklagar Maud Olofsson för att göra för lite, för att inte ta detta på fullt allvar och inte se detta. Vi är alla jättestolta över att Sverige har gått från 17:e till 8:e plats som bästa turistland. Men hur ska vi kunna behålla den positionen? Hur ska vi göra med det? Det tycker jag är det väsentliga i sammanhanget. Stora evenemang skulle hjälpa en del och att aktivt arbeta med detta. Det var dessutom ett vallöfte från flera allianspartier när vi gick till val. Men av det vallöftet blev det en liten utredning. Jag vet inte om den egentligen har redovisat sitt resultat och vad som kommer ut av utredningen. Jag undrar alltså vad som konkret kommer ut i det här sammanhanget. Nu har jag tyvärr inte mer talartid så jag kan inte kommentera fler saker.
Herr talman! Det är bra att både Carina Adolfsson Elgestam och Börje Vestlund engagerar sig i turistfrågorna och för den här viktiga debatten. Turismen är en väldigt viktig näring. Det är bra att turismen äntligen har blivit en näring. Den har ju så länge varit en kulturfråga. Vi har gett Visit Sweden ökade resurser just för att kunna öka bredden också i marknadsföringen av Sverige och för att locka hit konferensdeltagare och affärsresande och även olika aktiviteter så att fler kommer till Sverige. Att vi tillfört ytterligare 10 miljoner utöver de 10 miljoner som vi tillförde precis när vi tillträdde har ökat Visit Swedens möjligheter att få en medfinansiering också från andra delar. Matlandet Sverige tror jag är en viktig del. Vi har ju mycket bra råvaror. Vi har också under en lång tid utvecklat den småskaliga livsmedelsförädlingen. Det gör att turistnäringen nu kan dra nytta av det. Att koppla ihop matupplevelser med turistupplevelser, geografiska upplevelser eller kulturupplevelser är viktigt framöver. I det landsbygdsprogram som vi håller på att ta fram finns turismen som en viktig del. Det är alldeles givet att här finns både stora etablerade företag och många små företag. Vad Visit Sweden gör är att de försöker koppla ihop starka turistattraktioner med många små företag som kan leverera. Ishotellet är ett sådant exempel. Visit Sweden har bidragit till att vi har en ny flyglinje mellan London och Kiruna för att marknadsföra Swedish Lapland. Man har ett förstärkt samarbete med Exportrådet för att ytterligare kunna förstärka bilden av Sverige som turistland. Låt mig också säga att infrastruktursatsningar är en avgörande faktor för att vi ska kunna få hit turister. Att vi har bra transporter till och från Sverige och också inom Sverige är helt avgörande för att människor ska kunna nyttja och besöka de turistanläggningar vi har. Där är den närtidssatsning som regeringen gör, alltifrån enskilda vägar till storstadssatsningar, något oerhört viktigt. Vi har också sett att mer behöver göras när det gäller företagsutveckling. Där är strukturfondsprogrammen ett bra verktyg. Utbildning krävs och marknadsföring lokalt och regionalt. De verktyg som behövs finns i stor utsträckning, men vi har också en diskussion om att kunna göra mer. Vi har fått på plats något som vi inte har haft tidigare, nämligen Visit Sweden. Det är ett samarbete mellan näringen och det offentliga. Vi har en mer professionaliserad försäljnings och marknadsföringsprocess. Vi har också fått mer professionella företagare i Sverige och en ökad medvetenhet om att vi måste vara duktiga när vi ska sälja våra produkter. Nog har Sverige utvecklats som turistland, men självklart går det alltid att göra mer och det går alltid att göra det bättre - men vi är på god väg.

Herr talman! Vi är på väg in i en lågkonjunktur med ökad arbetslöshet, och då kan man känna att besöksnäringen är en sådan bransch som behöver extra hjälp på traven. Vi vet att många kvinnor och invandrare arbetar i branschen. När stundande lågkonjunktur är på gång kommer även den tjänstebranschen att drabbas. Mot bakgrund av att vi allaredan vet att antalet turister från utomeuropeiska länder till Sverige har minskat kan jag ändå inte låta bli att konstatera att det är synd att ministern inte vill ta till sig våra förslag vad gäller ett strategiskt handlingsprogram för besöksnäringen. På det sättet skulle man stärka besöksnäringen. Det kan delvis ske med mer pengar. Vi har mer pengar än regeringen i vårt budgetalternativ. Vi har 90 miljoner mer än regeringen. För att höja statusen inom branschen och stärka branschen, se till att det blir forskning, att tydliga mål sätts upp, vill vi se en utveckling. Olika modeller ska arbetas fram för hur man kan jobba med marknadsföring och prognoser - naturligtvis tillsammans med Visit Sweden. Det är för att branschen ska bli starkare. Eftersom Maud Olofsson inte kan lämna något svar på vad regeringen har gjort för att till Sverige få fler internationella evenemang, har man förmodligen ingenting gjort. Man vill inte göra besöksnäringen till en basnäring. Utvecklingen av turistnäringen känns oroväckande.
Herr talman! När Carina Adolfsson Elgestam säger att det är oroväckande kan hon trösta sig med att under vår tid har intresset för turistnäringen ökat i Sverige. Det är otroligt underligt att när vi går in i en lågkonjunktur få ett förslag från Socialdemokraterna att höja arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 26 år. Alla ungdomar bör veta att om de är under 26 år och anställda inom turistbranschen kommer kostnaderna för deras anställningar att höjas. Jag tror inte att det är en bra politik att föra just i en lågkonjunktur. Jag tror inte heller att det är bättre att höja skatter för företag eller inkomsttagare. Det minskar också konsumtionsutrymmet för många som skulle behöva satsa på en vistelse - även om det bara är fråga om en helg. Det är bra att Socialdemokraterna har idéer. Självklart är vi beredda att lyssna på alla goda förslag. Det är lätt för Socialdemokraterna att lägga fram en massa ekonomiska förslag eftersom de inte behöver följa de budgetramar som vi andra tvingas följa. Men det är ingen bra politik heller i en lågkonjunktur och i den finansiella kris som råder att inte vara noga med de budgetrestriktioner som finns. Det skapar osäkerhet för många företag och för den offentliga ekonomin. Jag delar uppfattningen att turistnäringen är en viktig näring. Vi kommer att fortsätta med både generella åtgärder och riktade åtgärder till turistnäringen. Vi kommer att fortsätta att satsa på Visit Sweden därför att vi tycker att det är ett bra verktyg. Vi kommer att jobba regionalt och lokalt för att stärka turistnäringen, och vi kommer att använda de resurser som finns för att åstadkomma det. Vi tror att det finns stora möjligheter. Vi kommer också att försöka koppla ihop mycket av det som finns på Eskil Erlandssons område med maten och det som finns på mitt område med näringslivsutveckling. Vi tror att det här är en viktig näring för Sverige. Här finns många jobb att få framöver, och det ska vi också gemensamt arbeta för.